Herr talman! Birgitta Hambraeus nämnde inledningsvis att vi behandlar näringsutskottets betänkande 41. Det tog rätt lång tid innan Birgitta Hambraeus började tala om de konkreta åtgärder som vi socialdemokrater har föreslagit. När hon väl kom till det, menade hon att vi var överens om allt. Men vi kan inte vara överens, i och med att vi har skrivit tio reservationer. Det bevisar orimligheten i hennes påstående. En sak är vi ju överens om, och det är att vi skulle kunna ha tillverkningen av halvledarkomponenter i Sverige. Det beror dels på försörjningsmässiga aspekter, dels på tillförselproblem. Vi har också tagit upp reeexportsvårigheter när det gäller halvledarkomponenter, och det finns avskräckande exempel på hur det har fungerat på det området, t.ex. i Datasaab. Beträffande de övergripande målen, som vi skulle vara överens om trots att vi har skrivit en reservation, hänvisar Birgitta Hambraeus till s. 10 i utskottsbetänkandet. Där finner jag ingenting om de övergripande målen. I vår partimotion och i vår reservation 1 anger vi de övergripande målen, och de skiljer sig väsentligt från vad utskottsmajoriteten säger. Jag kan alltså inte påstå att vi är överens i dessa för oss så viktiga frågor.

Herr talman! Birgitta Hambraeus tog i början av sitt anförande upp frågan om yrkeskunskaperna, och hon nämnde glasblåsarna som ett exempel. Glasblåsarna kan i dag sitt yrke, men om en generation kanske de enbart kan hantera dataterminaler. Jag tycker att Birgitta Hambraeus berörde dessa frågor på ett riktigt sätt. Såvitt jag vet är det bara i vpk-motionen som dessa aspekter har tagits upp. De nämns alltså inte i propositionen och är inte särskilt bra behandlade i arbetsmarknadsutskottets betänkande, där ju denna del av vår motion tas upp. Jag vill instämma i Birgitta Hambraeus farhågor och ge henne en vink om att hon har möjlighet att stödja vårt motionskrav, i mom. 7 i arbetsmark nadsutskottets betänkande 15. Det kravet är faktiskt inte mer långtgående än att vi begär att regeringen skall ges i uppdrag att ta erforderliga initiativ för att motverka en utveckling mot att alltmer yrkeskunskaper går förlorade. Tyvärr har ett enhälligt utskott gått emot detta krav — däribland också centerpartisterna — men vi kanske i alla fall kan få stöd av Birgitta Hambraeus, som just förde fram våra synpunkter i början av sitt inlägg.
Herr talman! Om man studerar vårt betänkande och jämför med socialdemokraternas krav — Birgitta Johansson har visserligen rätt i att reservationerna är många — håller man säkert med mig om att det är fråga om nyansskillnader. Vi i utskottsmajoriteten talar om vad vi utgår från kommer att ske. Det finns redan ett arbete på gång inom STU, där man har möjligheter att arbeta åt detta håll. Utskottsmajoriteten säger att det finns andra former än vad socialdemokraterna har föreslagit för att t.ex. inrätta ett verkstadstekniskt utvecklingscentrum i Luleå och kanske också i Lund. Det är alltså mycket små nyansskillnader. När det gäller de övergripande målen hoppas jag verkligen att Birgitta Johansson ändå håller med mig om att det är en mycket stor samstämmighet. Efter vad jag förstår ingår de övergripande mål som socialdemokraterna har tagit uppisin partimotion bland dem som Olof Johansson här har räknat upp. Pås. 10 nämns bl.a. regional utjämning och sådant, som väl också ingår i era övergripande mål. Men f. ö. har jag hänvisat till andra utskotts betänkanden, där man mer i detalj har berört detta. Jag hoppas fortfarande att Birgitta Johansson instämmer i att vi är överens om målen här i riksdagen. Det ligger ett stort värde i att vi är det.
Herr talman! Birgitta Hambraeus vidhåller att det är nyansskillnader, men hon erkänner samtidigt att vi har avgivit tio reservationer. Vi brukar inte skriva reservationer utan att det finns anledning till det. Också när det gäller CAD/CAM-centraler och verkstadstekniska utvecklingscentra har vi gått litet längre än regeringen. Birgitta Hambraeus var inne på de små och medelstora företagen, och det är just med tanke på dem som vi har reserverat oss. Vi vill gå längre och förstärka och sprida den här tekniken till de områden där det redan finns en kompetens. Inom vissa verkstadstekniska utvecklingscentra finns det en väldigt stor kompetens, och vi menar därför att man bör lägga ut CAD/CAM-enheter till sådana områden till förmån för de mindre och medelstora företagen. De som i detta avseende verkligen har velat decentralisera och ta vara på det kunnande som finns ute i företagen är socialdemokraterna.

Herr talman! Den nya teknik som elektroniken innebär kommer att medföra stora förändringar på arbetsmarknaden. Tiotusentals eller kanske hundratusentals jobb inom industri, handel, kontor och allmän service kommer att försvinna. Detta skapar en stark oro för framtiden hos många människor. Samtidigt måste vi vara på det klara med att det är genom investeringar inom svenskt näringsliv som vi kan trygga jobben och välfärden i vårt land. Mot denna bakgrund är det utomordentligt viktigt att aktiva utbildningsinsatser kommer till stånd både för att öka förståelsen för händelseförloppet och för att göra arbetskraften skickad att utöva de nytillkommande arbetsuppgifterna. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 om samordnad datapolitik, som vi nu diskuterar, konstateras att det är svårt att göra några säkra framtidsbedömningar om effekterna på arbetsmarknaden av fortsatt användning av datateknik och att det därför är viktigt att arbetsmarknadspolitiken präglas av stor flexibilitet och beredskap inför oväntade förändringar. Vidare sägs i betänkandet att den fortsatta datoriseringen i arbetslivet som hittills kommer att ställa krav på breda utbildningsinsatser. Vi vet att den nya tekniken och automatiseringen innebär att många okvalificerade rutinarbeten kommer att försvinna, arbeten som i dag i många fallinnehas av kvinnor. Därtill kommer att den offentliga sektorn, där många kvinnor beretts arbete under senare år, inte längre tillåts öka på samma sätt. Förändringarna på arbetsmarknaden under 1980-talet kommer därför att i mycket hög grad beröra kvinnorna, men givetvis också många män. Det är i detta perspektiv man skall se den socialdemokratiska reservationen nr 2, fogad till dagens betänkande. Det är inte första gången vi försöker fästa kammarens uppmärksamhet och förmå majoriteten att stödja vårt krav på att återinföra stödformen BAMU. Det var en verksamhet som gick ut på att inom den offentliga sektorn anställa beredskapsarbetare som tillfälligt ersatte ordinarie personal under tiden den fick yrkesutbildning. Vi föreslår att den verksamheten återupptas. Det var inte minst många unga arbetslösa som fick chansen att komma in på arbetsmarknaden genom BAMU. Vi föreslår också att regeringen omedelbart uppdrar åt KAFU, utredningen om arbetsmarknadsutbildning och utbildning i företag, att tillsammans med arbetsmarknadens parter undersöka möjligheterna att tillfälligt vidga verksamheten med BAMU att också gälla den privata sektorn. Kvinnornas och speciellt de ungas situation är i dag besvärlig och kommer förmodligen att vara det också i framtiden. Därför är det viktigt att hitta olika lösningar för att göra det möjligt för dem att komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt säkra jobben för dem som har ett. Bl. a. av den anledningen föreslår vi att man undersöker möjligheterna till att utvidga BAMU-verksamheten att omfatta t.ex. datautbildning av kvinnor inom kontorsoch serviceyrken. Utbildning är i framtiden en nyckelfråga. Det är synnerligen klokt att förena behovet av utbildning med att samtidigt ta i anspråk ledig arbetskraft. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Vi har i ett särskilt yttrande markerat behovet av ytterligare resurser till arbetsförmedlingen. Även den frågan har utförligt behandlats i kammaren vid tidigare tillfällen och senast den 1 april i år, då arbetsmarknadspolitiken behandlades. Vi fick inte då gehör för vårt förslag om ytterligare 380 tjänster till arbetsmarknadsverket, utan kammaren beslöt att följa regeringens förslag, vilket innebar reducering av verkets resurser. Det är mycket beklagligt och oroande med tanke på den höga arbetslösheten. Intensiva insatser måste till på alla områden och för alla arbetssökande för att få ner arbetslöshetstalen. Eftersom, som jag nyss sade, det bara är drygt en månad sedan kammaren avslog en socialdemokratisk motion om ytterligare resurser till arbetsmarknadsverket, nöjer vi oss just nu med ett särskilt yttrande.

Herr talman! Tänk att en liten kvadratisk platta, som bara är någon kvadratcentimeter stor, kan bli orsak till en lång debatt! Nu har ju vi riksdagsmän inte så stora svårigheter att tala länge. En viss chefredaktör, som väl de flesta känner från Sveriges enda månatliga veckotidning, har sagt att det finns två sorter av oss politiker — den ena sorten kan prata hur mycket strunt som helst om vilket ämne som helst, den andra sorten behöver inte något ämne. Vi har, som sagt, vissa förutsättningar för att kunna tala länge. Nu är det inte, herr talman, vilken liten platta som helst som vi debatterar om. Nej, vi kallar den för chips, och i den kan man få plats med elektroniska kretsar och minnen med minne och bearbetningskapacitet som motsvarar 1950-talets stordator. Detta och många andra exempel från dataområdet belyser en mycket snabb och omvälvande teknisk utveckling. Inte kunde man för något eller några decennier sedan drömma om att praktiskt taget varje skolelev skulle ha en fickdator, som är långt mer avancerad än datamaskinen BESK för 20-30 år sedan. Den krävde stort utrymme. Den krävde stora anslag — den var dyr. Den lilla fickdatorn får rum i fickan, och den är relativt billig. Det är således inte så konstigt att riksdagen ägnar en dag åt datautvecklingen. Och framför allt — allt fler människor påverkas. Antalet användare är säkerligen drygt en miljon. Arbetsuppgifter försvinner, yrken försvinner och nya kommer i stället. Sysselsättningen påverkas, medinflytandet påverkas och även arbetsmiljön. I arbetsmarknadsutskottet har dessa frågor behandlats, och jag kan efter vad som hittills sagts begränsa mig till att behandla den moderata reservationen till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15. Men dessförinnan vill jag uttala en smula tillfredsställelse i ett avseende. Debatten hittills tyder på en tämligen stor enighet i de övergripande frågorna. Vad som särskilt tillfredsställer mig är att teknikfientligheten tycks ha minskat. Alla tycks ändå ha insett att den nya tekniken innebär möjligheter till framsteg och tillväxt. Jag noterar att kommunisterna i sin motion den här gången inte kräver vetorätt. Däremot har förstås Marie-Ann Johanssoni sina inlägg sagt att hon inte riktigt kan förstå att andra är så rädda för facklig vetorätt. Vad jag förstår skulle hon egentligen ha velat medverka till att det här fanns med i ett yrkande i en motion. Men det finns som sagt inget sådant yrkande. Man skulle kunna fråga: Hur skall nu Marie-Ann Johansson ha det egentligen? Vi hade ju en debatt om detta i november 1980, och jag beskyllde då vänsterpartiet kommunisterna för teknikfientlighet. Men i dag tycker jag inte att jag kan eller behöver göra det av vad jag förstått av motioner och inlägg. Utskottet delar regeringens uppfattning att ett nytt stöd skall införas. Det är utbildningen i datateknik i mindre och medelstora företag som skall stödjas. För det första krävs stora utbildningsinsatser, och därom är vi ense. För det andra är det företaget/arbetsgivaren som skall ha ansvaret för utbildningen. För det tredje skall utbildningen bekostas av företagen. Jag tycker att det är motiverat att samhället stimulerar dessa utbildningsinsatser. Utskottsmajoriteten förordar nya statliga bidragsformer med åtföljande administration och byråkratikostnader. Vi moderater vill genom lämplig utformning av beskattningsreglerna uppnå den önskade stimulanseffekten. Företagen bör således ges rätt till extra avdrag för sådana kostnader. Liknande regler tillämpas redan när det gäller företagens forskningsoch utvecklingskostnader. Vår uppfattning i övrigt har vi utvecklat i vår reservation, varför jag begränsar mig till detta och ber att få yrka bifall till reservation nr 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! Alf Wennerfors har noterat att vi inte längre är teknikfientliga. Jag minns den debatt vi hade, och jag vill bara konstatera att vad som hänt kanske är att Alf Wennerfors läser våra motioner något mer noggrant än vad han gjorde då. Vi har istort sett samma uppfattning nu som vi hade då när det gäller datateknisk utveckling. Jag ville vid det tillfället inte hålla med Alf Wennerfors om att vi var teknikfientliga; vi hade bara en något annan syn på maktfrågor osv. än vad moderaterna har. Däremot läser tydligen Alf Wennerfors sina egna betänkanden ganska dåligt. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 finns på s. 14 rubriken Medbestämmandefrågor. Där hänvisas bl.a. till vår motion och sägs att vi har särskilda avsnitt om detta. Men dessa avsnitt kommer att behandlas först hösten 1982, något som jag tog upp i mitt anförande. Jag beklagade där att man alltså lyft ut dessa frågor från dagens debatt. Här finns, Alf Wennerfors, vpk:s krav om vetorätt. Vi står fast vid detta. Vi har väckt motioner härom under den allmänna motionstiden och även i en motion i anslutning till den datapolitiska propositionen. Vad som är märkligt i detta sammanhang är alltså hur arbetsmarknadsutskottet hanterat dessa frågor. Man skjuter på en fråga som är väldigt väsentlig när det gäller datapolitiken till en särskild debatt. Det ligger t.o.m. ett val däremellan. Vi tycker att det är väldigt märkligt, men vi har tyvärr inte kunnat göra särskilt mycket åt det. Jag hade naturligtvis detta uppe i mitt anförande, eftersom jag tycker att det är en viktig fråga. Men den kommer alltså inte upp i voteringarna i dag utan först någon gång under hösten. Det är förklaringen, Alf Wennerfors.

Herr talman! Det här med teknikfientlighet har Alf Wennerfors missuppfattat, liksom så mycket annat här i livet. Vänsterpartiet kommunisterna har aldrig förespråkat någon teknikfientlighet som åskådning. Vi har emellertid den egenheten att vi vägrar att, som de flesta andra ledamöterna av den här kammaren och många andra av det ledande skiktet i samhället, se tekniken som en sorts neutral process. Teknik är bara teknik, och processen måste komma oavsett vad vi tycker eller gör. Vi lägger sociala aspekter, vi lägger maktpolitiska aspekter, vi lägger etiska och moraliska aspekter på människornas användande av den ena eller andra tekniska faciliteten. Att vi inte är eniga och inte alls delar den här mer eller mindre påstådda enigheten som råder, beror på att vi blir stärkta i vår kritiska uppfattning, och vi anser att människor måste lära sig att se mer kritiskt på teknologin. Vi blir stärkta i denna vår uppfattning när vi hör ordvalen och lyssnar till sättet att resonera här i dag från utskottstalesmännens sida. Vad är det de talar om, vad är det för ord de använder? Jo, de talar om att man skall anpassa saker och ting, man skall anpassa människor. En talare säger t.o.m.: Hur skall vi lära människorna att uthärda följderna av datatekniken? Man talar om att det är så svårt att förutsäga saker och ting. Man talar om att vi måste ha en flexibel arbetsmarknadspolitik, dvs. vi skall kunna flytta folk så som kapitalet vill och behöver, för att uttrycka det på rak och ren svenska i stället för på den här arbetsmarknadssvenskan som är så på modet i alla etablerade kretsar. Men inte en enda människa säger ett ljud om att denna massutslagning av arbeten, som man i förbigående noterar kommer att inträffa, skulle leda till exempelvis en radikal arbetstidsförkortning — att det skulle vara ett bra sätt att skydda de arbetandes levnadsstandard när jobben hotas. Alf Wennerfors talar friskt och frejdigt om att det här kommer att hjälpa oss till en väldig tillväxt. Finns det någon ansvarsfull människa i dag som ser ut över världen och tror att det industriella produktionssystemet— vare sig det nu finns i planekonomier i Östeuropa eller det finns i kapitalistiska ekonomier i väst — kommer att kunna fortleva på den här planeten med den typen av tillväxttänkande? Jag tycker detta är aspekter som borde ha funnits med, och det är torftigt att de inte diskuteras rikhaltigare.
Herr talman! Jag har lyssnat på Marie-Ann Johansson i dag och på nytt tagit del av det hon sade vid debatten i november 1980, och jag upplever att anslaget är något annorlunda. Jag kan t.ex. peka på ett yttrande av Marie-Ann Johansson, nämligen det där hon säger ja till vettiga rationaliseringar. Sedan följer vissa villkor med den kommunistiska doktrinen som Marie-Ann Johansson representerar. Men det faktum att man ändå kan säga ja till vettiga rationaliseringar har jag upplevt som positivt. Och över huvud taget har jag upplevt anslaget som mindre teknikfientligt. När det gäller medbestämmandefrågorna så diskuterade vi även dem för ett och ett halvt år sedan. Jag sade vid det tillfället att vi har haft en medbestämmandelag i fyra fem år som fungerar bra på en del håll och dåligt på andra håll. Jag tror att det kommer att ta många år innan den fungerar helt tillfredsställande. Men så som lagen har konstruerats — och bakom den står alla partier, i varje fall de fyra demokratiska — finns det väldigt stora möjligheter att utnyttja den när nyheter eller förändringar införs på ett företag. Det kan gälla en maskin, en omorganisation eller något annat, och lagen gäller således även ny teknik, dvs. i detta fall datateknik. Och jag menar att i ett sådant fall skall man kunna utnyttja lagen. Får jag påminna om att vi ganska nyligen, alldeles före jul, hade en debatt om medbestämmandet. Skulle vi komma på någonting som skulle kunna vara ännu mer tillfredsställande när det gäller medbestämmande vid införandet av exempelvis ny teknik kommer det att finnas utrymme för det i den behandling som riksdagen har uppskjutit till hösten. Jag tror inte att jag skall ge mig in i den stora och globala debatt som Jörn Svensson tydligen önskar sätta i gång, utan jag vill nöja mig med detta i dag.
Herr talman! Vi har aldrig sagt nej till rationaliseringar som är vettiga ur företagens och de anställdas synpunkter, som jag sade. Det har vi också redogjort för i vår motion med anledning av dagens proposition. Jag minns inte exakt hur vi uttryckte det i den motion som låg till grund för debatten 1980, men det var något liknande. Att Alf Wennerfors då tyckte sig skönja teknikfientlighet berodde förmodligen på att han då inte ville diskutera sakfrågan med mig. Jag har ett svagt minne av det. Vi har haft en debatt om medbestämmande nyligen, men att vi av det skälet inte skulle behöva ta upp frågorna i dag är märkligt, Alf Wennerfors, då det har lagts en proposition på riksdagens bord som i flera avsnitt innehåller en hel del om de anställdas inflytande och medbestämmande. Det gäller både bil.1 och bil. 4. Vpk väcker förslag i anslutning till denna proposition, och det gör i och för sig också socialdemokraterna. Nog är det märkligt, Alf Wennerfors, att de förslagen inte behandlas i samband med propositionen. Det urskuldas inte av att vi har haft en debatt före jul i den här frågan.

Herr talman! Låt mig bara först korrigera ett rent sakfel i Alf Wennerfors senaste replik. Han säger att de demokratiska partierna i stort sett är överens i den här frågan. Nej, ett av de demokratiska partierna, nämligen vänsterpartiet kommunisterna, har en annan grundsyn på de här frågorna. Jag ber Alf Wennerfors att noggrant och för framtiden notera detta förhållande, så att han är noga med sin terminologi nästa gång vi möts i en debatt. Han vill inte ta upp en global debatt med mig, säger han. Nej, jag har inte varit så ambitiös att jag har försökt starta en global debatt i en treminuters replik. Jag sade bara att jag noterat att hela språkbruket i den här debatten, som språket har använts av de partirepresentanter som representerar partier som sitter i utskott, vittnar om en i stort sett passiv syn på denna fråga. Det handlar om att anpassa, att vara flexibel, det handlar om att flytta människor och förändra deras tillvaro i grunden. Till förmån för vad?

När man då hör talas om att vi måste styra den här processen på ett demokratiskt sätt, att vi måste ha demokratiskt medinflytande, utan att det sägs ett ljud om dessa faktiska maktförhållanden, undrar man hur högt över verkligheten ett utskott och en kammarmajoritet kan komma. Det är detta vi borde ha diskuterat. Vi fick ett handfast exempel häromveckan på amerikanarnas sätt att trycka på Sverige och svenska företag när det gäller vad de får lov att saluföra på dataområdet till andra nationer. Vi har fått maktsituationen handfast manifesterad för oss för några dagar sedan. Ändå vägrar man att tala om vad de multinationella koncernerna betyder, och hur de inskränker möjligheterna att över huvud taget få rätsida på denna process. Detta maktproblem måste lösas om det skall vara någon mening med att tala om att riksdagen, statsmakten, fackföreningsrörelsen, de arbetande i stort, skall ha någon chans i den här processen.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det finns skäl att säga ytterligare några ord med anledning av vad Jörn Svensson framförde. Han säger att det är en passiv inställning han möter här i kammaren. Men snälla Jörn Svensson, här har tre utredningar arbetat med dessa frågor i flera år, här har proposition lagts, kallad samordnad datapolitik, här har väckts motioner och här har flera utskott arbetat med frågorna! Jag kan inte alls finna något uttryck för passivitet i de utskottshandlingar som vi har fått till behandling i kammaren. Jag tycker faktiskt att Jörn Svensson går till mycket stor överdrift. Dessutom märker jag återigen litet av den teknikfientlighet som präglat vissa av vänsterpartiet kommunisternas uttalanden tidigare och som jag då hängde upp mig på i debatten. Men jag trodde att den inställningen var borta. Jag frågade Marie-Ann Johansson vid det tillfället: Vad sade ni kommunister om den fantastiskt omvälvande strukturförändring som vi fick uppleva när jordbruket minskade från sin tidigare omfattning? 75 96 av svenska folket levde av jordbruk, och då räckte ändå inte livsmedlen till! I dag lever 6 96 av svenska folket av jordbruk. Den tekniska utveckling som den näringen har genomgått har inte många brytt sig om, i varje fall inte vänsterpartiet kommunisterna, utan den har vi fått klara ändå. Och vi skall komma ihåg att de 6 Ze som i dag sysslar med svenskt jordbruk kan åstadkomma så mycket produkter att vi t.o.m. kan exportera livsmedel. Det är alltså en fantastisk teknisk utveckling som vi har upplevt och som har kommit både vårt land och vårt folk till godo. Här har vi en ny typ av teknisk utveckling. Det vill till att vi säger ja till den och tar vara på alla de möjligheter som finns. Och jag tror att de som sätter sin prägel på det arbetet också tar hänsyn till det som Jörn Svensson kallade faran för de stora multinationella företagen.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i betänkande nr 15 en del av regeringens proposition om samordnad datapolitik. Huvudlinjerna i propositionen har behandlats inom finansutskottet, och som framgått av debatten finns en bred uppslutning kring de huvudlinjer för en genuin svensk modell för datoriseringen i samhället som statsrådet Olof Johansson inledningsvis pekat på. Det finns inget enkelt samband mellan datorisering och sysselsättning. Vissa jobb försvinner, en hel del nya kommer. Den totala sysselsättningsnivån i ett land förklaras av ett komplext samspel mellan en rad faktorer, där införandet av ny teknik bara är en sådan faktor. I synnerhet utrikeshandeln har på många håll bedömts spela en sådan nyckelroll att datateknikens effekter på sysselsättningen närmast har uppfattats som en följd av hur resp. land lyckats utnyttja tekniken för att förbättra sin handelsbalans. Datateknikens användning måste också ses i sitt samhällsekonomiska sammanhang. Sysselsättningen bestäms främst av faktorer som den internationella ekonomiska utvecklingen, vårt näringslivs konkurrenskraft och förmåga till förnyelse, vår ekonomiska politik och sammansättningen av den inhemska efterfrågan på varor och tjänster. Datateknikens direkta effekter på den totala sysselsättningen är sannolikt små i jämförelse med den totala omsättningen på arbetskraft och övriga förändringar på arbetsmarknaden. Bortfall av arbetstillfällen vid datorisering är inte liktydigt med att jobben vid ett visst företag skulle ha funnits kvar om datatekniken inte introducerats. De sammanlagda effekterna av olika slags rationaliseringar och strukturförändringar kan emellertid leda till mycket stora påfrestningar på arbetsmarknaden genom att vissa grupper, yrken och regioner är särskilt utsatta. Detta ställer sammantaget krav på en fortsatt hög arbetsmarknadspolitisk beredskap, så att hela arsenalen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan sättas in vid behov. Arbetsmarknadspolitiken måste också präglas av stor flexibilitet och beredskap inför oväntade förändringar. När det gäller de delar som behandlats i arbetsmarknadsutskottet kan vi också notera en bred uppslutning kring regeringens förslag. Utskottet godtar således regeringens förslag om att AMS skall ges rätt att lämna bidrag på 20 kr. per timme till mindre och medelstora företag som utbildar anställda för nya uppgifter i samband med datorisering. Genom denna åtgärd ges också de mindre företagen — de med mindre än 200 anställda — möjligheter att på ett bättre sätt än vad som annars skulle vara fallet utnyttja datatekniken för att öka såväl produktiviteten som lönsamheten och därmed konkurrenskraften. För de anställda innebär möjligheten till utbildning för förändrade arbetsuppgifter också en möjlighet till tryggare jobb. Utskottsmajoriteten avvisar därmed den moderata partimotionen, där det yrkas avslag på propositionen i denna del. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om att ändra reglerna för dispositionen av arbetarskyddsfondens medel för medbestämmandeoch styrelserepresentantutbildning så att medlen kan utnyttjas för det femåriga utvecklingsprogram som arbetarskyddsfondens styrelse föreslagit. Syftet med detta program är att genom utvecklingsarbete och försöksverksamhet samt insatser för utbildning ge ett mer konkret underlag för att utnyttja datorer i produktionen under socialt acceptabla villkor. Utskottet godtar även regeringens förslag om att under en treårsperiod tillskjuta 4,5 milj.kr. till arbetarskyddsfonden för att användas inom det planerade utvecklingsprogrammet för bättre arbetsmiljö och arbetsorganisation vid utnyttjande av datorer i arbetslivet. Inriktningen skall vara att öka medinflytandet för de anställda på arbetsplatsen. I den socialdemokratiska partimotionen nr 2408 yrkas att den s.k. BAMU-verksamheten skall återupptas. Jag vill i detta sammanhang peka på att riksdagen så sent som den 1 april i år i samband med debatten kring arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 behandlade och avslog en annan socialdemokratisk motion med samma innehåll. Utskottet anförde då: ”Det fanns starka skäl för att verksamheten avvecklades.

Socialdemokraterna föreslår också i samma motion att 10 miljoner skall disponeras av arbetarskyddsfonden för utbyggd facklig utbildning rörande datoranvändning. Utskottet delar här föredragande statsrådets uppfattning att kostnaderna för utbildning av förtroendemän och anställda i ny teknik bör bekostas av arbetsgivarna och inräknas i övriga investeringskostnader i samband med införande av ny teknik. När det gäller det socialdemokratiska motionsyrkandet om arbetarskydds styrelsens och yrkesinspektionens uppgifter inom det datatekniska området pekar utskottet i sin skrivning på att arbetarskyddsstyrelsens verksamhet på detta område har en inriktning som sammanfaller med vad som begärs i motionen. Något tillkännagivande från utskottets sida i denna del är därför inte nödvändigt.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

Herr talman! Min uppgift i denna debatt är att kommentera reservationerna 3 och 4 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15. I reservation 3 tar vi upp den fackliga utbildningsverksamheten rörande datoranvändningen. Helt nyligen undertecknades ett avtal på den privata arbetsmarknaden, det s.k. utvecklingsavtalet. I detta avtal har man kommit överens om att företagen skall ge utbildning till dem som nu har arbeten inom dataområdet. Det är naturligtvis nödvändigt att så sker. Den utbildningen skall självfallet bekostas av resp. arbetsgivare. Tanken bakom detta är att tekniken behövs för att ge framtida jobb, bättre löner etc. Utbildningen skall också öka de anställdas kompetens, vilket i sin tur ger den enskilde arbetstagaren en starkare ställning på arbetsmarknaden. Förutom denna nödvändiga utbildning är den allmänna utbildningen ett måste. De fackliga företrädarna på arbetsplatserna får mycket merarbete på grund av denna teknik, och det är därför mer än rimligt att det också följs upp med en utbildning. Att denna utbildning sker i de fackliga organisationernas regi är en nödvändighet, och att samhället skall svara för kostnaderna för denna aktivitet borde vara självklart. Jag yrkar härmed bifall till reservation 3. I vår reservation 4 argumenterar vi socialdemokrater för att arbetarskyddsstyrelsen skall dra upp riktlinjer för datoranvändningen i det praktiska arbetet. Det gäller, som vi skriver i vår reservation, såväl ensamarbete som industrirobotar och övriga konsekvenser av ny teknik och därmed sammanhängande frågor. Skall arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen klara dessa uppgifter, måste de ha tillgång till kvalificerad kompetens. Att tro att detta kan ske samtidigt med neddragningen av resurser för arbetarskyddet är okunnigt. Det tyder på att kunskaperna om hur arbetarskyddet i stort fungerar är väldigt små. Om man, som utskottsmajoriteten gör, i stället för en anslagsuppräkning förordar omprioriteringar och rationaliseringar av arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet, vet man som sagt inte under vilka svårigheter verksamheten bedrivs i dag. Bortom majoritetens skrivning kan skönjas ännu större problem inom denna verksamhet. Det skulle vara klädsamt om majoriteten gav besked om vilka områden som skall försämras. Är det de mindre arbetsplatserna som skall lämnas vind för våg, eller är det det förebyggande arbetarskyddet? Som bekant betyder att prioritera att man utesluter vissa aktiviteter som pågår i dag. Herr talman! Jag yrkar med det sagda bifall också till reservation 4.

Herr talman! Jag är övertygad om att jag kan fatta mig kort på denna punkt, eftersom ärendet som sådant har diskuterats under den långa debatten tidigare i dag. Det föreligger här en reservation från moderat håll vad gäller statskontorets ställning, så till vida att vi moderater har påyrkat att en utredning skall komma till stånd för att undersöka möjligheterna att avveckla statskontoret. De motiv som åberopas för detta återfinns i reservationen och innebär sammanfattningsvis att det sedan några år har varit en ledande princip att i största möjliga utsträckning överföra de arbetsuppgifter som nu fullgörs av statskontoret till sådana statliga verk som har tillräcklig kompetens för att själva klara av dessa uppgifter. Vidare påpekas att man kan generellt diskutera om en stor myndighet av statskontorets karakatär är den lämpliga organisationsformen för att tillgodose efterfrågan på kvalificerade utredare inom detta speciella område. Det bör dessutom framhållas att en del av dessa tjänster skulle kunna upphandlas på den privata marknaden.Därutöver framförs att en sådan utredning som vi förordar också bör överväga möjligheterna till en ökad samordning och eventuellt en sammanslagning mellan statskontoret och RRV, riksrevisionsverket. Jag vill, herr talman, avslutningsvis endast notera att denna önskan från moderat håll naturligtvis på sitt sätt sammanhänger med att en rationalisering av den statliga verksamheten ter sig allt angelägnare för varje år under 1980-talet och att den med all sannolikhet också kommer att få formen av sammanslagningar av centrala ämbetsverk. Vi skulle finna det vara av betydande värde att i en utredning få belyst hur detta skulle kunna låta sig göras beträffande statskontoret och dess nuvarande uppgifter. Det kan väl inte helt döljas att ett motiv för detta förslag har varit att vi från moderat håll inte har funnit att statskontoret måhända till alla delar kunnat uppfylla de önskemål som vi har tyckt oss ha rätt att ställa på verket i dess nuvarande form.

Herr talman! Jag kan acceptera herr Gadds argument att det kan tyckas anmärkningsvärt att efter en omorganisation, som visserligen inte var särskilt omfattande men som skedde så relativt nyligen, ställa sig tveksam till att nu ånyo föra in organisationsfrågan i bilden. Att vi gör det har sin grund i de motiv vi framfört. Inte minst beror det på att vi ser att det finns ett betydande utrymme för att genom utomstående konsultverksamhet och även på annat sätt åstadkomma en bättre ordning. Den omständigheten att statskontoret är statens organ för rationalisering oss i skulle kunna underkastas en utredning som syftade till ytterligare rationalisering. Och utredningar tar ju dess värre sin tid.

Herr talman! Jag kan på den punkten endast konstatera att om man vill ändra sig, så är det en utmärkt idé att göra det medan tid är.

Herr talman! Med hänvisning till tidigare debatt i ärendet ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! När riksdagen skulle behandla detta ärende i slutet av mars månad i år, begärde moderaterna återremiss av ärendet. Vi socialdemokrater motsatte oss inte detta. Men någon ändring av förslaget kan vi inte se. Begär man återremiss förväntas att man vill ändra på någonting. Men utskottets majoritet håller fortfarande fast vid sitt förslag. När jag läser justitieutskottets betänkande och ser den tveksamhet som de borgerliga partierna har inför detta förslag, kan jag inte förstå att de inte säger nej till förslaget. Herr talman! Grundtanken, när riksdagen antog den nuvarande rättshjälpslagen, var alla människors likhet och lika värde inför lagen. Man skulle inte kunna köpa sig till ett bättre försvar på grund av sin ekonomiska situation. För många människor betydde och betyder rättshjälpslagen att de kunnat få sina angelägenheter prövade på ett rättvist sätt, genom domstolar och advokater. För oss socialdemokrater var detta förslag ett led i våra strävanden för jämlikhet mellan medborgarna. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord är ett förslag bort från denna grundläggande tanke, bort från de jämlikhetsmål som vi uppnådde då lagen trädde i kraft. Om man skall ändra i rättshjälpssystemet måste ett oeftergivligt krav vara att den enskildes rättsskyddsbehov skall vara tillgodosett. Med denna utgångspunkt måste förslaget avvisas. När utskottet skulle behandla förslaget hade det inte varit ute på remiss. Men det är ju inte första gången detta inträffar när det gäller förslag från justitiedepartementet. Lagrådet vände sig mot detta, och justitieministern förklarade då att remissförfarande inte kunnat företas av tidsskäl. Utskottet insåg dock nödvändigheten av en remissbehandling. Den borgerliga majoriteten i utskottet hyser förståelse för de kritiska rättssäkerhetssynpunkter som remissinstanserna fört fram, men menar att det finns ett behov av att genast genomföra en provisorisk lagstiftning. Provisorisk lagstiftning blir lätt permanent. En sådan lagstiftning är inte tillräckligt genomtänkt. De negativa konsekvenserna, som inte kunnat förutses, får bäras av den enskilde medborgaren. På sikt utgör denna form av lagstiftning ett hot mot rättssamhället. Förslaget innebär att man inför ett nytt begrepp i rättshjälpssystemet, det s.k. pilotfallet. Detta innebär för den rättssökande en mycket stor osäkerhet. Om förslaget genomförs kan det inträffa, att en rättssökande som inte får rättshjälp får finna sig i att vara förekommen av en part med ett oskickligt ombud, som utför sin huvudmans talan dåligt. Den rättssökande som inte fått rättshjälp kan således få vänta med att få sin angelägenhet prövad, utan att kunna vara säker på att det träffas ett avgörande som på ett riktigt och rättvist sätt är vägledande för prövningen av hans angelägenhet. Detta är bara ett av de problem som vi har pekat på i vår reservation. Det finns andra problem, som även remissinstanserna har pekat på, bl.a. svårigheterna att välja ut ett pilotfall som kan vara vägledande för andra mål och att lagtexten inte har fått den utformning som begränsar tillämpningsområdet på det sätt som avsetts enligt motiven till förslaget. Över huvud taget är de flesta remissinstanser ytterst tveksamma till förslaget, och några är direkt negativa. Det är därför förvånansvärt att de borgerliga partierna yrkar bifall till propositionen. Remissinstanserna är ju ändå de myndigheter som skall arbeta med det nya förslaget. Borde man inte lyssna till de argument de har och utforma förslaget därefter? Herr talman! Börjar man att ge avkall på viktiga principer som rör rättssäkerhet och allas likhet inför lagen är man illa ute. Medborgarna måste kunna lita på oss som har fått förtroendet att i riksdagen föra deras talan. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Vpk kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen till detta betänkande, som innebär bifall till vår motion med anledning av proposition 28 i den del som nu behandlas. Plädering för motion och reservation kan med fördel hämtas direkt i justitieutskottets betänkande, där utskottet på ett övertygande sätt argumenterar emot ett godkännande av propositionens förslag. Att man sedan stannar för att bifalla propositionen får väl ses som ett bevis för att utskottets borgerliga ledamöter valt att underordna sig regeringsförslaget i stället för att tänka och handla självständigt — trots återremiss och förlängd betänketid. Här är några skäl för att avslå propositionsförslaget, hämtade ur utskottets överväganden: För det första bedöms det som ett problem hur man skall få tillräckliga garantier för att ett mål, som blivit pilotmål, drivs på ett sådant sätt att det verkligen blir vägledande. För det andra framgår det av utskottets betänkande att denna typ av läkemedelsrättegångar som lagförslaget främst avser kan få minskad aktualitet i framtiden. Detta beror på att läkemedelsföretagen har åtagit sig att utge ersättning för sådana skador som har vållats av läkemedel efter den 1 juli 1982 — detta enligt utskottets betänkande. För det tredje kommer rättegångsutredningen i vår att lägga fram ett förslag, som berör dessa frågor. Också själva rättshjälpssystemet är föremål för översyn. För det fjärde framgår det av förslaget att besparingseffekten blir en så pass liten summa som 2 milj.kr., och det är ganska blygsamt i förhållande till rättshjälpskostnaderna i stort. Det finns alltså redan i utskottets egna överväganden många goda skäl som innan s.k. pilotfall har avgjorts innan s.k. pilotfall har avgjorts talar för ett avslag avseende propositionens förslag. Utskottets egen plädering för att ändock bifalla regeringsförslaget lyder som följer: ”Å andra sidan har det i ärendet framkommit att det är nu en reglering behövs — om än en provisorisk sådan. Utskottet stannar därför för att godta regeringens förslag i princip och avstyrka bifall till motionerna i motsvarande del.” Utskottet pläderar alltså på flera sidor i betänkandet emot sitt eget ställningstagande och ägnar två rader åt plädering för sitt ställningstagande. Om man nu kan kalla upplysningen att det i ärendet framkommit att det är nu en reglering behövts för plädering. Vad är det som har framkommit? Det vore intressant att få en något utförligare redovisning från utskottets sida. Den redovisningen tycker jag att utskottet är skyldigt oss här i kammaren som inte har deltagit i justitieutskottets behandling av ärendet liksom också dem som i framtiden får ett sämre rättsskydd om det här förslaget går igenom. Nej, det är ett dåligt förslag utskottets majoritet ger sitt bifall till. Låt mig hoppas att det inte får stöd av en majoritet här i riksdagen. Jag vill yrka bifall den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Trots att jag inte tillhör utskottet eller har motionerat i frågan har jag begärt ordet för att något beröra det orimliga i förslaget i den proposition som ligger till grund för betänkandet. Jag vill göra det efter kontakter som jag har haft med läkemedelsskadade. Kommer riksdagen i dag att följa utskottets skrivning, så blir det i fortsättningen praktiskt taget omöjligt för läkemedelsskadade att föra sin talan. Rättssäkerheten för redan hårt drabbade människor kommer att nära nog försvinna. I läkemedelsmål är det ena fallet inte det andra likt. Jag anser det därför inte vara hållbart att hänvisa till ett pilotfall. Herr talman! I propositionen hänvisas till vad justitiekanslern har sagt i sitt remissyttrande. Det är beklagligt, med tanke på det ställningstagande som han gjorde i en TT-intervju den 22 oktober 1981. Där säger han: ”Det ständiga processandet mot nya läkemedel kan få till följd att läkemedelsindustrin inte vågar ta fram nya preparat. Vi måste nog leva med att läkemedelsföretagen gör ett och annat misstag.” Att JK gör ett sådant uttalande, som regeringen sedan indirekt ställer sig bakom, tycker jag är beklämmande. Läkemedelsföretagen skall alltså få använda människor som försöksdjur och sedan slippa ansvar för eventuella skador. För att ytterligare garantera att de går fria från eventuella skadeståndsprocesser skall vi nu också kraftigt försämra rättshjälpen! När det gäller medicinska mål kan man inte pröva bara s.k. pilotfall och samtidigt garantera rättssäkerheten. Att det här också sker retroaktivt är ännu en helt orimlig åtgärd. Herr talman! Med dessa få ord vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Låt mig börja med ett litet tillrättaläggande. Ulla-Britt Åbark sade att det var moderaterna som hade yrkat återremiss. Det är inte alldeles riktigt. Det var en moderat. Det var jag personligen som ställde det yrkandet, och jag gjorde det med motiveringen att jag inte tyckte att man skulle till kammaren släppa fram ett förslag, om vilket det hade uppstått en diskussion om det kunde ha vissa negativa verkningar för berörda människor. Utskottet borde, tyckte jag, få tillfälle att ytterligare studera det problemet. — Det var motiveringen för återremissen. Den studien har vi gjort. Vi redovisar den rätt utförligt på s. 13 i betänkandet. Vi funderar där över det konsekvensproblem som uppkommer om det är riktigt, som man säger, att folk skulle kunna lida rättsförluster. Vi har vridit och vänt på det och kommit fram till att den här lagstiftningen inte inrymmer de risker som man har befarat. Vi har beskrivit det ganska utförligt. Jag blev litet bekymrad över ett anförande här. Talaren tog upp utskottets penetration av ärendet och sade: Ni har ju själva serverat de argument som talar emot förslaget. Jag börjar tro att vi i justitieutskottet gör fel när vi bemödar oss om att ta fram allt som talar för och emot ett förslag och sedan drar en slutsats av det. Jag tycker det är ett rimligt sätt att redovisa ett ärende för riksdagen. Vi har inte undanhållit riksdagen att även vi som tillhör majoriteten har varit tveksamma till förslaget. Den tveksamheten är nu undanröjd såvitt gäller retroaktiviteten. Det har här litet allmänt sagts att rättssäkerheten kommer i kläm genom att det kan vara ett dåligt ombud som driver pilotfallet och sköter det oskickligt. Den erfarenhet vi hittills har av de läkemedelsprocesser som det här är fråga om är att det är ett och samma ombud för ett flertal sakägare. Alla blir alltså ändå lika väl eller lika dåligt omhändertagna av det ombud som företräder dem. Det enda som här sker är alltså en viss rationalisering av processen. Det kommer inte att samtidigt föras flera processer på olika ställen. Nu har det förekommit att man fått inställa förhandlingar i en underrätt därför att advokaten varit upptagen i en annan underrätt — med exakt samma typ av mål! Det är inget rationellt sätt att utnyttja vare sig advokater eller domstolar. Det efterlystes andra argument för detta förslag än att det var nu en reglering behövdes. Det står visserligen så i betänkandet, men där står också: ”I ärendet har det på ett övertygande sätt visats att den nuvarande möjligheten att samtidigt processa i likartade angelägenheter vid olika domstolar innebär ett ineffektivt utnyttjande av de knappa resurserna och i vissa mål drar mycket stora kostnader.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

Herr talman! Bertil Lidgard blev bekymrad för att jag använde utskottets argumentering som argumentering mot förslaget, och han frågade om det var innan s.k. pilotfall har avgjorts fel när utskottet bemödade sig att väga för och emot. Det är det naturligtvis inte, tvärtom är det bra. Jag har tidigare tyckt att just justitieutskottet har behandlat t.o.m. vpk-motioner betydligt utförligare än andra utskott. Men betecknande för detta ärende är att det är många olika överväganden i betänkandet som talar emot att godkänna propositionen — jag nämnde fyra sådana — men ganska litet som talar för att godkänna den. Det är egentligen bara det som jag citerade att det ”i ärendet framkommit att det är nu en reglering behövs”. Bertil Lidgard utvidgade detta litet och sade att det är det ineffektiva utnyttjandet av resurserna som gör att man vill bifalla propositionens förslag om förändringar av rättshjälpssystemet. Som jag sade är besparingen så liten att man kanske borde avvakta de utredningar som skall granska dessa frågor.

Herr talman! Är det Bertil Lidgards tveksamhet eller är det den borgerliga majoritetens tveksamhet som är undanröjd? Jag har också en annan fråga. Den gäller det förhållandet att man stiftar en ny lag som skall vara provisorisk, det är bråttom och det skall ske genast. Är orsaken den ekonomiska krisen? Den är ju inte precis ny. Är orsaken de läkemedelsprocesser som har förts? De är inte heller nya. Dessa frågor vill jag hemskt gärna ha svar på.
Herr talman! Jag kan bara svara för mig själv när det gäller frågan om den undanröjda tveksamheten. Jag anser att jag nu med gott samvete kan rekommendera kammaren att godta det förslag som föreligger.

Herr talman! Försurningen av mark och vatten kan utvecklas till den största naturkatastrof vårt land stått inför. De senaste åren har vi fått täta rapporter om hur försurningen fortskrider. 20 26 av Sveriges sjöar är drabbade av försurning. Men inte bara sjöar och vattendrag utan också grundvattnet påverkas. Det inger oro därför att det medför ökade halter av metaller i dricksvatten. Man har sålunda kunnat konstatera förhöjda halter av koppar, zink, kadmium och bly i grundvatten med de hälsorisker detta medför. Flera faktorer spelar in när det gäller den försurning som pågår, exempelvis den ökade handelsgödselanvändningen, där vi socialdemokrater föreslagit åtgärder för att få begränsningar till stånd. Den dominerande faktorn när det gäller de växande försurningsproblemen under senare år är det ökade nedfallet av sura ämnen från atmosfären. Liksom andra luftföroreningar som släpps ut i atmosfären återbördas svavel och kväveoxider förr eller senare till marken igen. Förutom risken för skador på växtoch djurlivet och hotet mot människors hälsa tillkommer också att korrosionsskadorna genom svaveldioxid blir betydande och kostsamma för samhället. Genomförda undersökningar visar att luftföroreningar transporteras med luftströmmarna mellan i stort sett alla Europas länder. Merparten av nedsläppet över Sverige kommer alltså utifrån. Det är dock viktigt att notera att inget enskilt land påverkar försurningssituationen i Sverige lika mycket som vi själva gör genom våra egna utsläpp. Med hänsyn tagen till de stora risker som vårt land löper i dessa sammanhang drev socialdemokratin i regeringsställning försurningsfrågorna hårt såväl på nationell nivå som i det internationella samarbetet. Vid 1972 års miljövårdskonferens i Stockholm, som blev något av ett genombrott för miljöfrågorna på internationell nivå, redovisades från svensk sida en rapport om försurningsproblemen som kom att utgöra ett viktigt underlag vid utarbetandet av den deklaration som antogs vid konferensen. Sverige kunde redovisa sambandet mellan de gränsöverskridande luftföroreningarna och den konstaterade försurningen av främst sjöar och vattendrag. Under åren 1971 till 1975 genomfördes på svenskt initiativ ett stort arbete inom OECD. Sverige tog upp försurningsfrågorna på en rad internationella konferenser och i kontakter med olika organisationer, främst OECD, ECE och styrelsen för FN:s miljöprogram UNEP. Därutöver tog den socialdemokratiska regeringen upp bilaterala kontakter med grannländerna. Ett avtal slöts sålunda med Östtyskland om begränsning av luftföroreningarna. Motsvarande avtal förbereddes med andra länder runt Östersjön. Samarbete inleddes också med den socialde mokratiska regeringen i Norge för att bägge länderna tillsammans i olika internationella sammanhang skulle ta upp frågan om en begränsning av svavelutsläppen. Jag har med detta velat verifiera att socialdemokratin hela tiden insett hur oerhört beroende Sverige är av vad som händer på den internationella nivån, om vi effektivt skall kunna möta den miljökatastrof som hotar. Från socialdemokratiskt håll har åtskilliga gånger understrukits vikten av att vi sopar rent framför egen dörr, om vi på allvar skall kunna delta i arbetet på att skapa förståelse för internationellt accepterade begränsningsnivåer när det gäller luftföroreningar. Jag skulle kunna citera propositioner, partimotioner och kongressuttalanden. Jag skall nöja mig med ett citat ur krisprogrammet. Där slår vi fast att ”entydiga och framtidsinriktade miljökrav bör uppställas för eldning med alla fasta bränslen, dvs. kol, torv, ved och dylikt. Våra egna miljökrav måste vara så ambitiösa att vi på det internationella planet kan få gehör för totalt minskade utsläpp.” Apropå de kostnader som kan vara förknippade med hårda miljökrav gör vii vårt krisprogram ett mycket betydelsefullt tillägg. ”Hårda miljökrav skall inte ses som enbart en ekonomisk belastning. Redan nu ligger svensk industri långt framme i fråga om reningsmetoder och genom ett utvecklingsarbete kan vi ytterligare stimulera svensk export på detta område.” Den socialdemokratiska regeringen lade år 1976 i denna anda fram sin åtgärdsplan för nedtrappning av svavelutsläppen här hemma. Den innebar bl.a. att högsta tillåtna svavelhalt i eldningsolja skulle vara 1 96 med ett genomförande i etapper och målet att bestämmelserna skulle gälla hela landet fr.o.m. den 1 oktober 1984. Den innebar också att svavelutsläppen från industriella processer kraftigt skulle begränsas. I samband med folkomröstningen om kärnkraften slog linje 2 fast att kol som energikälla skulle undvikas så länge inte ny och från miljösynpunkt bättre teknik fanns tillgänglig. I de energipolitiska program som sedan dess har antagits har samtliga partier enats om att vi för att begränsa vårt oljeberoende måste utnyttja kol i viss omfattning. Partierna har varit överens om mängden. Från socialdemokratins sida har vi varit angelägna om att understryka att introduktionen av kol måste ske med stor försiktighet med hänsyn tagen till miljöriskerna. När regeringen fjol lade fram sin energipolitiska proposition kritiserade vi i den socialdemokratiska partimotionen hårt regeringens slapphet när det gällde miljökraven. Vi krävde en sammanhållen plan för kolintroduktionen i vårt land.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 Naturvårdsverkets uppfattning var att en eldningsanläggning borde tillåtas släppa ut högst 400 ton svavel per år. I regeringens proposition angavs att en eldningsanläggning borde tillåtas släppa ut 2 100 ton. Det skulle ha inneburit att nästan alla svenska koleldade värmeoch kraftvärmeverk under 1980-talet hade sluppit avsvavlingsanordningar. Riksdagens borgerliga majoritet insåg uppenbarligen det berättigade i vår kritik, men stannade vid att högsta tillåtna svavelutsläpp borde vara 1600 ton per år. Socialdemokraterna i såväl jordbruksutskottet som näringsutskottet och sedermera den socialdemokratiska riksdagsgruppen reserverade sig mot den borgerliga riksdagsmajoritetens ståndpunkt. Dels ville vi ha den samlade bedömningen, dels ansåg vi att den borgerliga ståndpunkten innebar en kraftig försämring i jämförelse med naturvårdsverkets uppfattning och den praxis som redan hade börjat tillämpas. I avvaktan på skärpta bestämmelser borde vid prövningen av koleldade anläggningar enligt vår mening tillämpas denna strängare praxis. Det är glädjande att konstatera att jordbruksministern i den proposition som nu föreligger har tagit lärdom av den bakläxa han fick på de slappa miljökrav som redovisades i energipropositionen förra året. Jordbruksministern har skärpt sig betydligt och dessutom äntligen insett behovet av ett aktivare bilateralt agerande mot andra länder när det gäller försurningsfrågorna. Jordbruksministern kan sålunda redovisa hur han under det senaste året haft en rad av de bilaterala överläggningar i berörda länder som vi sedan 1977 efterfrågat, som en uppföljning av det socialdemokratiska programmet på den punkten. När det gäller svavelutsläppen redovisar regeringen en betydande skärpning av ambitionsnivån i jämförelse med fjolårets proposition. Vad vi socialdemokrater reagerat emot är emellertid att regeringen vill spika normer för utsläppen innan pågående utredningsarbete och erforderlig remissbehandling av detta resultat föreligger. Regeringens förslag innebär nu, som näringsutskottet uttalat i sitt yttrande över propositionen, ”väsentligt mindre långtgående restriktioner för dessa utsläpp än som har rekommenderats av statens naturvårdsverk”. Enligt näringsutskottets mening kan regeringens framställning med hänsyn till den bristfälliga beredningen inte ligga till grund för ett beslut av riksdagen. Jordbruksutskottets majoritet, som i det här sammanhanget utgörs av utskottets socialdemokrater, delar den inställningen och förordar att intill dess ett riksdagsbeslut kan fattas på ett mera tillfredsställande underlag bör vid tillståndsprövning den skärpta praxis gälla som tillämpades före 1981 års riksdagsbeslut, där krav på rening ställts av koncessionsnämnden vilka närmar sig naturvårdsverkets uppfattning. Man bör avvakta med ett slutgiltigt ställningstagande till utsläppsnormer till dess resultatet av det pågående utredningsoch remissarbetet föreligger. Det vore olyckligt om normer nu fastställdes som efter kort tid behöver revideras. Utgångspunkten måste dock enligt den socialdemokratiska uppfattningen vara att reduceringen av svavelutsläppen totalt sett skall bli minst lika stor som den regeringen nu föreslår. Detta är ett minimikrav ur miljösynpunkt. Det finns anledning att slå fast att med kolanvändning följer inte bara utsläpp av svavelföroreningar utan också av tungmetaller, kväveoxider, cancerframkallande kolväten, klimatpåverkande koldioxid och produktionen av en stor volym giftig aska, vilket allt innebär risker för människors hälsa och miljö. Med hänsyn tagen till dessa risker är det nödvändigt med en samlad bedömning av alla ansökningar om koleldade anläggningar. En sådan planering och sådana förändringar i lagstiftningen måste enligt vår uppfattning genomföras att denna samlade bedömning av ansökningarna kan komma till stånd. Det räcker alltså inte med normer för utsläppen, utan vi måste få en plan för kolintroduktionen som gör det möjligt att styra utvecklingen. Vi kräver att regeringen utan ytterligare dröjsmål lägger fram en sådan plan. Vi delar regeringens uppfattning att det skulle vara fel att låta vissa kommuner eller grupper av medborgare få bära de merkostnader som kan uppstå genom att vi i allas intresse ställer hårda miljökrav i samband med energiförsörjningen. Därför bör merkostnaderna i det här sammanhanget finansieras genom en avgift på oljeprodukter och statligt stöd för avsvavlingsanläggningar eller andra motsvarande åtgärder. Vi har i en särskild reservation understrukit angelägenheten av att en effektiv teknik för rökgasrening vid torveldning tas fram, en fråga som dessutom kommer att behandlas i ett annat sammanhang här i riksdagen. Sammanfattningsvis, herr talman, konstaterar vi socialdemokrater med tillfredsställelse att den kritik som vi framfört mot jordbruksministern och regeringen för en alltför slapp hållning i försurningsfrågorna nu lett till resultat i så måtto att jordbruksministern skärpt sig betydligt när det gäller miljökraven och det internationella samarbetet. Han har på den punkten vårt helhjärtade stöd för en hög ambitionsnivå. I det sammanhanget är den konvention som undertecknades 1979 av stor betydelse. Den öppnar möjligheter till ett intensivare internationellt samarbete, som vi hoppas skall leda till konkreta och effektiva åtgärder. Vi socialdemokrater är naturligtvis angelägna om att den ministerkonferens som äger rum i juni på jordbruksministerns initiativ skall bli en framgång för detta samarbete. Om riksdagen bifaller utskottets förslag, som i fråga om utsläppsbegränsningarna överensstämmer med den socialdemokratiska motionen, kan jordbruksministern inför konferensen redovisa att regeringen har en bred majoritet i den svenska riksdagen bakom sig som uppfattar den totala reducering av svavelutsläppen som regeringens förslag skulle leda till som ett minimikrav från miljösynpunkt. Vad vi tyvärr saknar i propositionen är insikten om nödvändigheten av en sammanhållen plan för introduktionen av den mängd kol som vi är överens om att vi måste räkna med i energiförsörjningen. Var kolanläggningar skall lokaliseras är av ett betydande intresse från bl.a. närmiljösynpunkt. Denna brist ställer inte minst kommunerna i en svår situation. Den medför stora risker för att kommunerna när de oberoende av varandra gör upp sina planer kommer i konflikt med samhällets övergripande krav och begränsningar när det gäller kolet och miljöriskerna i samband därmed. Slutligen: I fråga om kalkningen är det angeläget att vi omedelbart kan komma i gång med det kalkningsprogram som naturvårdsverket och fiskeristyrelsen uttalat sig för. Det innebär att vi socialdemokrater föreslår att 53 milj.kr. anvisas för detta ändamål för det kommande budgetåret, en höjning med 13 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. Vi föreslår också att riksdagen uttalar att planeringen för kalkningsverksamheten inriktas på att det kalkningsprogram skall genomföras som naturvårdsverket och fiskeristyrelsen uttalat sig för. Herr talman! Den breda uppslutningen i utskottet bakom insikten om angelägenheten av att förhindra den miljökatastrof som en fortsatt försurning skulle innebära är glädjande. De socialdemokratiska förslagen i utskottsbetänkandet markerar ytterligare kraven på effektiva åtgärder. Jag yrkar därför bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman!

Nej, jordbruksministern har fullkomligt rätt. Det är bra att det sägs ifrån återigen. Vi i jordbruksutskottet lägger kanske märke till det här mer än man gör på andra håll. Men man skulle kunna fråga sig om vi i riksdagen tar konsekvenserna därav. Miljövårdsfrågorna är väl inte direkt styvmoderligt behandlade, men de behöver nog sättas in i ett större sammanhang. Tillåt mig därför, herr talman, att framställa ett förslag, i den förhoppningen att det vid kommande riksmöten månde kunna beaktas. Vi avsätter här tid för långdebatter om förhållanden i länder på andra sidan jordklotet. Vi bollar i ekonomiska debatter med miljarder och miljoner, på en nivå där man knappast förmår engagera något större antal av våra medborgare. Visst är det utmärkt att debatter av det här slaget kommer till stånd, att frågorna belyses från många olika håll. Men kommer inte problem av just det slag som jordbruksministern nämnde litet i skymundan, trots att det gäller våra möjligheter att över huvud taget överleva? Jag kan inte frigöra mig från den uppfattningen. Jag vill därför föreslå, herr talman, att vi i fortsättningen måtte få en ny temadag till de andra, en temadag som handlar om miljövård. Jag tror att problemen då bättre skulle kunna ventileras än som nu är fallet, med den stress som mer eller mindre råder vid behandlingen av detta ärende bland många andra av helt annan karaktär. Därtill måste väl också läggas att jordbruksutskottets frågor för det mesta kommer upp till behandling ganska sent på kvällen. Tidspressen ligger över oss också nu. Den mera ingående behandling som frågan om försurningen — vårt viktigaste miljöproblem just nu — vore värd, måste jag avstå från. Jag får därför nöja mig med några korta kommentarer till jordbruksutskottets betänkande. När det gäller reservation 1, en moderatreservation, kan det vara värt att påpeka att Sverige internationellt sett ligger väl framme i fråga om gränser för försurande utsläpp. Vi reservanter tror därför inte att vi genom att vara något slags ädelt föredöme skulle kunna få de stater att bättra sig som inte är lika långt hunna i detta avseende som vi är utan som tvärtom hjälper till att öka de försurningar som drabbar oss. Det är självklart att vi skall driva på, att vi med all tänkbar kraft skall ställa oss bakom jordbruksministern i de debatter som kan komma i de här frågorna. Det får inte råda något tvivel om enigheten på den punkten.

Det är ett bekymmer. Vi behöver ledning beträffande den saken. Vidare behöver vi ledning när det gäller att förebygga skador av det slag som vi har noterat i fråga om skogen på kontinenten, skador som än så länge inte drabbat oss så fruktansvärt hårt. Det är av den orsaken som jag yrkar bifall till reservation 5 När det gäller svavelutsläppen kanske det bör erinras om att vi så sent som för ett år sedan, som också Svante Lundkvist nyss påpekade, antog riktlinjer. Vi tycker att det är onödigt att redan nu komma med förslag om ytterligare skärpta regler här, eftersom man i fråga om projektet Kol-Hälsa-Miljö bör få arbeta färdigt. Vi vill se resultatet av remissbehandlingen. Skall det bli något resultat, bör de bestämmelser som vi antog förra året hinna verka en tid innan vi ändrar på dem. Vi skall inte hoppa fram och tillbaka. Då vet man ju inte riktigt var man står. Om vi får tillämpa bestämmelserna från förra året litet längre tid, får vi en fastare grund att bygga vårt vidare handlande på. Det kan vara skäl att påpeka att vi i sak helt och hållet är med på det som står i propositionen — i det avseendet har vi ingenting att invända. Men vi är litet oeniga om den takt i vilken vi skall kunna genomföra åtgärderna för att inte kostnadsläget skall bli för besvärligt. Därför har vi också svårt att ansluta oss till regeringens förslag, som faktiskt går längre. Hur gärna jag personligen än skulle önska att vi t.o.m. skulle kunna gå än hårdare fram, måste vi ändå tänka på ekonomin. Förr eller senare måste vi engagera oss i kolenergin — nota bene om vi inte flyttar fram kärnkraftsparentesen, men den debatten får vi väl ta vid något annat tillfälle. Vi måste som sagt låta arbetet inom projektet Kol-Hälsa-Miljö utmynna i ett klart omdöme, innan vi går ifrån det. På moderat håll tycker vi att 1981 års beslut var en så pass bra avvägning mellan de miljövårdande intressena och oljeersättningsintressena att det borde få vara kvar. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 3. Skulle den reservationen falla — vilket man utan alltför stort mått av skarpsinne bör kunna gissa att den gör — avser vi att lägga ned våra röster i den vidare voteringen. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 4 angående stöd till anordningar Nr 152 för att minska svavelutsläppen vid eldningsanläggningarna. Tisdagen den Som hastigast vill jag också säga några ord om problemet lövskog-barr 18 maj 1982 skog. Det förefaller som om vissa menar att man skulle kunna förbättra pH-värdena genom att odla lövskog och avstå från barrskog. Det är nog inte riktigt så enkelt. Jordbruksutskottet var i somras i Tyskland och studerade dessa frågor. I Schwarzwaldområdet menade man att lövskogen var mera motståndskraftig mot torkan och andra åkommor som följde i försurningens spår. Men att lövskogen skulle vara något generellt botemedel mot en sänkning av pH-värdet kunde man inte gå med på. Det var som sagt motståndskraften som förbättrades vid plantering av lövskog. I det avseendet har vi i Sverige rakt motsatt uppfattning, vilket också framgår av s. 19 i jordbruksutskottets betänkande. Från svenskt skogsmannahåll anser man sig inte ha kunnat visa att marken får större motståndskraft om barrskog ersätts med lövträd. Det är bara att konstatera att de geografiska förhållandena är olika. Vi får väl avvakta vad som på litet längre sikt kan komma ut av dessa projekt. Vi får med andra ord vara litet försiktiga med slutsatserna här. Låt mig också säga några ord om hagmarker. Det förefaller som om man vill sätta likhetstecken mellan hagmarkernas igenplantering och försurningen, vilket inte är riktigt rätt. Detta är en fråga av främst skogspolitisk karaktär. Det vore frestande att här ta upp en lång debatt om den, men det får vara för denna gång. Om jag får min önskade temadag, skall vi nog behandla denna fråga, men just nu får det vara. Låt mig bara påpeka att vi inte skall säga att en upprustning av de sämre skogarna, des.k. 5:3-skogarna inte kommer att medföra några nackdelar. Det kommer den att göra — kanske inte ur skogssynpunkt men ur botanisk synpunkt. Det kommer nämligen att bli mer slutna bestånd. Ju mer slutna bestånden blir, desto mindre blir utrymmet för de ljusälskande och ljusberoende växterna, som därmed inte får några refugier att överleva på. Men när det gäller pH-frågan, som vi ju skall diskutera här, bör vi nog kunna avföra hagmarkerna ur debatten. Till sist några ord om kalkningen. Det är riktigt att kalkning hittills är det enda medel vi känner till för att på kort sikt bromsa en hotande försurning. Men risken med utsläppen från våra industrier och från våra försurande eldstäder får inte förringas med hänvisning till att man ju kan kalka inom nedfallsområdena. Detta beror helt enkelt på att vi inte kommer åt alla dessa. Vi kan kalka en del utmed sjöstränder, där det är något så när enkelt att komma fram. Vi kan kalka ute på åkrarna — där är det inte några svårigheter. Vi kan kalka en del områden från flygplan. Men det enklaste måste vara att vi har höga krav på avgasreningen i de eldstäder som gör utsläpp. Jag kan ta ett exempel. När jordbruksministern och jag var unga fanns det någonting som hette loppor. Det är inte så gott om det ädla djuret nu. Men jämför en påse loppor med försurningspartiklarna i avgaser från olika håll! Vi kan släppa ut avgaserna och säga att vi skall samla ihop och oskadliggöra dem senare. Det är fasligt svårt. Det är precis lika svårt som det vore att fånga loppor sedan vi en gång har släppt ut dem ur påsen. Jag menar därför att vi skall ge oss på källan. Det måste finnas möjlighet att gå fram hårdare och på det sättet få en verkligt effektiv rening. Herr talman! Jag upprepar mitt yrkande om bifall till de moderata reservationerna och i övrigt om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under de senaste 15 åren har frågorna kring människans livsmiljö kommit alltmer i förgrunden. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet var miljöintresset så att säga nyvaknat, och man hade plötsligt börjat komma till insikt om att dessa frågor var viktiga för hela mänsklighetens framtid. I dag, när FN:s miljökonferens här i Stockholm ligger tio år bakåt i tiden, kan vi se på miljöfrågorna med litet distans och med betydligt större faktaunderlag än vi hade för tio år sedan. Samtidigt kan vi konstatera att vi långt ifrån har nått ett läge där den mänskliga livsmiljön ens behåller sin kvalitet. Vi tvingas konstatera att den yttre miljön både här i landet och i den Övriga industrialiserade världen fortlöpande försämras. Här i landet har vi fått rymligare och bättre utrustade bostäder, och en hel del har gjorts för att förbättra tidigare dåliga och hälsofarliga arbetsmiljöer. Men samtidigt som detta skett har vår yttre miljö sakta försämrats, genom den försurning som det nu aktuella betänkandet från jordbruksutskottet handlar om. Vi kan säga att mänskligheten är utsatt för två typer av hot. Det ena hotet är akut och medför omedelbar utplåning, och det andra smyger sig sakta på oss. Båda hoten beror på hur man i det mänskliga samhället använder den teknik som forskning och utveckling ställt till förfogande. Det akuta hotet kommer från kärnvapnen, och det smygande hotet kommer från den negativa miljöpåverkan som industrisamhället utövar. Båda dessa hot bör rimligen gå att motverka, och de måste med all kraft motverkas och tas på allvar. Det mycket påtagliga miljöhot som ligger i att vi hela tiden har ett försurande nedfall över Sverige råder det enighet om att vi skall möta med motåtgärder. Underlaget för att vidta sådana motåtgärder är också betydligt bättre i dag än det var bara för några år sedan. Så långt går det att nå partipolitisk enighet. Men när det gäller att nu bestämma sig för hur långt man vill gå i fråga om samhälleliga insatser mot försurningen, ja, då skiljer sig ambitionsnivån partierna emellan. Det råder heller inte enighet om huruvida Sverige skall vara det land i Europa som går i spetsen för åtgärderna mot försurningen inom vår del av världen. Med dessa inledande konstateranden går jag över till vpk:s motionskrav på det här området och hur de har blivit behandlade i utskottets betänkande. I utskottsbetänkandet behandlas tre vpk-motioner: två från den allmänna motionstiden i januari 1982 och en med anledning av den regeringsproposition som betänkandet bygger på. Motionen 1044 upptar ett anslag på 50 milj.kr. för kalkning av sjöar och vattendrag i avvaktan på regeringsproposition i ärendet. Det får anses som en markering av att vi vill stödja naturvårdsverkets äskande på den punkten. När det nu föreligger proposition i ärendet, får detta förslag anses som överspelat, och vi faller tillbaka på nya yrkanden i motionen nr 2437, som är ingiven med anledning av propositionen. I denna motion yrkar vi fortfarande på ett anslag för det nyssnämnda ändamålet med 50 milj.kr., men dessutom på 6 milj.kr. avseende försöksverksamhet i vad gäller mark och grundvatten. Vi yrkar sålunda att sammantaget 56 milj.kr. skall anvisas på tionde huvudtiteln, Åtgärder mot försurningen, för budgetåret 1982/83. Av motiveringen framgår att det yrkade anslaget utgör första steget i det femårsprogram för kalkning som föreslagits av naturvårdsverket och fiskeristyrelsen i skrivelse av den 1 juni 1981. Vi menar att skadeverkningarna på grund av försurningen är så allvarliga och att bekämpning via minskade utsläpp kan komma att ta så lång tid att de av verken föreslagna insatserna bör komma till utförande utan inskränkningar. Vi har pekat på att kostnaderna för det föreslagna femårsprogrammet skulle sluta på 575 milj.kr. Det är en avsevärd kostnad, men den är ändå mindre än vad som motsvaras av det flerårsprogram för miljövårdande åtgärder inom industrin som genomfördes under 1970-talet. Tar man hänsyn också till att penningvärdet i dag är ett annat, blir relationen ytterligare förskjuten. På detta vårt krav yrkar utskottsmajoriteten avslag och förordar bifall till propositionens förslag om 40 milj.kr. för det nu aktuella budgetåret. Regeringens och utskottets förslag ingår i ett betydligt blygsammare treårsprogram för kalkning av sjöar och vattendrag som slutar på 190 milj.kr. I reservationen 7 av utskottets socialdemokratiska ledamöter föreslås ett anslag till kalkning under budgetåret 1982/83 om 53 milj.kr. Det är 3 milj.kr. mindre än vad vi totalt föreslår men 13 milj.kr. mer än vad utskottet föreslår, så det är självklart att vi stöder denna reservation i andra hand. I yrkandet 1 i motionen 2437 tar vi upp en fråga där vi står ensamma med vårt krav gentemot utskottet. Det gäller frågan om upprättandet av en särskild fond som skall lämna bidrag till avsvavlingsanläggningar och för kalkning m.m. Vi är här inte mot tanken att sådana bidrag skall kunna ges. Vad vi är oense om är finansieringsfrågan. Vi menar att medel från oljeersättningsfonden i första hand skall kunna få användas. I den mån medel från denna fond inte förslår anser vi att resten bör finansieras via statsbudgeten i vanlig ordning. Vi har i andra sammanhang påyrkat att speciella inkomster till statsbudgeten borde kunna reserveras helt eller delvis för visst ändamål. Det stående svaret har då varit att man inte skall ”öronmärka” pengar. Nu vill man emellertid ”öronmärka” pengar för visst ändamål genom att ta in dem via en särskild avgift. Vi är av fördelningspolitiska skäl mot avgifter på oljeprodukter, utöver den avgift som redan utgår till oljeersättningsfonden. Avgiften kommer att fördyra bostadskostnaden och därmed hyran för hyresgästerna. Fördyrade drivmedel fördyrar alla transporter och påverkar därmed konsumenternas utgifter för bl.a. livsme del. Vi hävdar att man måste finna former för att finansiera stödet till avsvavlingsanläggningar på ett annat och från fördelningspolitisk synpunkt mer acceptabelt sätt. Därför har vi gått emot förslaget om den tilltänkta fonden. Slutligen skall jag ta upp vår motion nr 1141, som innehåller ett yrkande vars motivering finns i motionen 1140. Här påyrkas att naturvårdsverkets miljökrav för kol skall gälla utan inskränkning. Jag konstaterar att frågan om miljökraven för svensk kolanvändning är kontroversiell. Regeringspartierna står inte för skrivningen i betänkandet utan har reserverat sig. Den majoritetsskrivning som finns på s. 15 i betänkandet går på näringsutskottets linje i dess betänkande nr 7. Man vill avvakta pågående utredningsarbete, dess rapportering och remissbehandling. Utskottet säger sig ha inhämtat att de riktlinjer som väntas komma nära ansluter till dem som förordas av statens naturvårdsverk. Man förutsätter att reduktionen av svavelutsläppen skall bli minst lika stor som den regeringen har föreslagit. Utskottet anser att vår motion nr 1141 därmed, som man säger, i viss utsträckning är tillgodosedd. Jag är nog klar över att det kan vara så men anser att detta förhållande inte utgör något hinder mot att riksdagen uttalar att naturvårdsverkets miljökrav för kolanvändningen bör gälla fullt ut som ett minimikrav. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionerna 1981/82:1141 och 2437.
Herr talman! Skall vår värld i framtiden se sådan ut att vi kan leva här, måste vi ta itu med de problem som finns på miljöområdet. Försurningen är då ett av de största miljöproblem som vi i dag har att brottas med. Om vi bortser från den vansinniga upprustningen på det militära området runt om i världen, som egentligen är ett större miljöproblem, är försurningen det stora problemet. Det är först under det senaste årtiondet som vi börjat observera detta. Det är väl framför allt här i Sverige och i Norden som vi har upptäckt detta problem tidigare än på andra håll. Delvis beror det på att vi har en berggrund och en mark som inte tål det här sura nedfallet lika bra som marken på andra håll. Det beror kanske också på att vi blir utsatta för en ganska stor mängd utsläpp som far in över vårt land. Den här försurningen har naturligtvis en rad olika orsaker, men framför allt beror den på att vi har ökat förbränningen av fossila bränslen. Då är inte minst bilarna en källa som försvårar det här problemet. Det kväve som bilavgaserna innehåller blir när det kommer ner på marken försurande. Detta är, som jag antydde, ett internationellt problem. De här utsläppen, som kommer från industrier och förbränningsanläggningar, går upp i atmosfären och far sedan vidare. Det innebär alltså att vi får mycket från andra länder men också att merparten av det vi själva släpper ut går vidare till andra länder. Vad vi gör har alltså inte bara betydelse för oss själva utan också för andra. Det är egentligen inte mer än 20 å 25 96 av det nedfall som vi får i Sverige som kommer från våra egna anläggningar. Men som Svante Lundkvist tidigare påpekade är det ändå vi som i större utsträckning än något annat land Nr 152 påverkar de utsläpp som förekommer i Sverige. Tisdagen den Det är också ganska stora skillnader lokalt. I Mellansverige och norr 18 maj 1982 därom har de utsläpp som vi gör i Sverige större betydelse än utsläppen i södra Sverige. Därför kommer förändringar i tillåtna utsläppsmängder att Åtgärder mot förpåverka dessa områden mer än andra. surningen Försurningen har gått ganska långt på sina håll. Vi har 85 000 sjöar i Sverige, och bortåt 20 000 av dessa är mycket starkt påverkade av försurning och svåra att restaurera. Naturligtvis påverkas också marken i övrigt. Framför allt är det skogstillväxten som minskar. I Tyskland har man kunnat se att skogen i vissa utsatta lägen också dör. Detta kommer naturligtvis att leda till att intresset också i andra länder ökar och har ökat. Det är också så att försurningen påverkar oss människor i ganska stor utsträckning, eftersom olika tungmetaller blir mer tillgängliga i marken. Växterna tar upp dessa och de går ut i näringsbanorna. På det sättet blir vi på lång sikt påverkade av detta. Vi måste alltså vidta alla de åtgärder som kan vidtas för att minska svavelutsläppen och motverka försurningen. Om det är, såvitt jag begriper, samtliga talare i denna debatt före mig helt överens. Vi måste vidta åtgärder, men man är litet oenig om på vilket sätt och i vilken takt det skall ske. Det är naturligtvis olika åtgärder som kan vidtas. Men det viktigaste måste vara att förhindra utsläppen och skärpa reningskraven, så att vi får ut en mindre mängd svavelämnen i luften. Men vi måste också gå in med kalkningsåtgärder för att förbättra den situation vi har ute i markerna, i sjöarna och i vattendragen, inte minst i grundvattnet. Vi måste också bedriva ett internationellt arbete, något som i väldigt hög grad kännetecknar de åtgärder som regeringen vidtagit och föreslagit. I propositionen föreslås förändrade regler för utsläpp av svavel från koleldade anläggningar. Man skall inte få släppa ut mer än 800 ton. I större anläggningar måste man alltså ha rökgasrening. Detta skall gälla fram till år 1989, och därefter kommer den högsta tillåtna mängden att sänkas till 600 ton. Jag utgår från att inte heller det är någon yttersta gräns utan att kraven kommer att ytterligare skärpas successivt. På denna punkt råder olika meningar i utskottet. Socialdemokraterna vill inte nu ta ställning utan de vill vänta och se och göra en utvärdering. Naturvårdsverket har lämnat sin rapport. Vad vi väntar på är resultatet av projektet Kol-Hälsa-Miljö, men detta projekt ställer lägre krav på rening än vad regeringen gör, såvitt jag kan förstå. Är det detta som socialdemokraterna väntar på, har jag litet svårt att förstå den skepsis som kan finnas. Det borde vara bättre att redan nu fatta beslut för att få någonting att komma med. Det är också angeläget sett ur de kommuners synpunkter som skall bygga anläggningar att veta vilka regler som skall gälla, så att de inte bygger anläggningar som redan från början är alltför dåligt tilltagna. Moderaterna vill i sin reservation inte gå så långt som regeringen har föreslagit och som vi har gett uttryck åt i vår reservation. Jag har litet svårt att 123 begripa de reservationer som moderaterna har avgett, speciellt efter Hans Wachtmeisters resonemang tidigare här i talarstolen. I slutet av sitt anförande säger han att detta med kalkning är bra men att kalkning inte kan vara någonting som genomförs i stället för en minskning av utsläppen — en sådan minskning är det viktiga och det som först måste göras. Detta överensstämmer mycket väl med vad som står i propositionen och med vad som står i vår reservation. För att sedan gå över till kalkningsfrågorna vill jag nämna att den försöksverksamhet som har bedrivits med kalkning av sjöar och vattendrag har visat att kalkningen kan ge effekt och att det krävs mycket mer kalkning än vi hittills har gjort. Det föreslås att sammanlagt 190 milj.kr. skall anvisas för de närmaste tre budgetåren för ett kalkningsprogram, och det är en ganska kraftig satsning — som jag ser det. För att bekosta detta skall man ta ut en avgift. Per Israelsson kunde för vpk:s del inte ställa upp, eftersom han ansåg att detta skulle vara fördelningspolitiskt felaktigt. Men detta gäller ju i så fall alla de avgifter som har lagts på oljan i principiellt samma syfte. För resten kan man ju inte bara minska utsläppen och försurningen genom att rena avgaser och genom att motverka det hela med kalkning, utan man kan i lika hög grad kanske göra det genom att minska förbrukningen av olja och förbrukningen av fossila bränslen. Detta har vi i mycket stor utsträckning gjort under de senaste åren genom de åtgärder som vidtagits av regeringen. Men det är också viktigt — som det står i propositionen — att se till att de reningsanläggningar som kommunerna har också använder kalkfällning i de områden där det förekommer försurning och där det blir aktuellt att bedriva kalkning. Hans Wachtmeister tog upp ett resonemang om trädslagsblandning. Det har väckts en hel del motioner i denna fråga, och dessa motioner har behandlats i utskottet. Vi har väl den uppfattningen att lövträden har en viss förmåga att om inte direkt motverka försurningen så ändå inte medverka till att försurningen blir värre. På det sättet kan naturligtvis ett ökat inslag av lövträd ha en viss positiv effekt. Men samtidigt gäller ju skogsvårdslagen som bestämmer hur vår skogsproduktion skall se ut. Men jag tror inte att det här är fråga om några oförenliga ting. Genom att lövträden ganska länge kan finnas kvar i ungskogarna utan att de gör någon egentlig skada — snarare gör de nytta — kan man alltså få en slutprodukt med ren barrskog som industrin vill ha, men man kan under tiden använda lövträden ganska mycket för att förbättra skogsmarken. Socialdemokraterna har också avgivit en reservation om en plan för kolintroduktion. Det gäller här frågor som vi haft uppe vid flera tillfällen och diskuterat och samtliga gånger har dessa förslag avslagits. Här gäller en lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle i vilken föreskrivs att det skall vara samråd när en kommun vill bygga en sådan här anläggning, så att man kan bestämma vilken typ av bränsle som skall användas. Vi anser att det är till fyllest f. n., eftersom det inte är fråga om någon särskilt strid ström av koleldade kraftverk som kommer så här snabbt. Här har man möjlighet att avgöra om allt är riktigt eller inte. Man vill också från socialdemokratiskt håll ha en utredning om kraven på Nr 152 rening vid torveldade anläggningar. Här gäller de generella regler som vi har å é Tisdagen den för eldning av fossila bränslen. Men de blir naturligtvis inte speciellt aktuella, : 18 maj 1982 eftersom torven i allmänhet inte har ett så stort svavelinnehåll att den kommer upp till de värdena. Naturvårdsverket kommer också att utfärda Åtgärder mot förregler när det gäller övriga utsläpp från anläggningar för fast bränsle. Vi surningen anser inte att det nu finns anledning för riksdagen att göra en sådan begäran. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2 och i Övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Lennart Brunander sade att vi från socialdemokraternas sida vill vänta och se vad som kan komma att hända med anledning av Kol-Hälsa-Miljö-utredningen. Vidare säger han att det är känt att den utredningen har lägre krav när det gäller restriktioner för svavelutsläpp, och därför frågar han mig: Är det det ni väntar på, att kraven skall bli mindre restriktiva? Ungefär så uppfattade jag honom. Det vi vänder oss emot är att jordbruksministern å ena sidan konstaterar att naturvårdsverkets krav ligger på 400 ton, å andra sidan gör han en kompromiss med materialet från en utredning som icke är färdig med sitt arbete, och framför allt vars resultat icke är remissbehandlade, och kommer fram till att kravet skall ligga på 800 ton. Vi menar att det inte kan vara en god grund att bygga en norm på. Vi tycker att det är rimligt att avvakta utredningen och remissbehandlingen innan man fastställer vilken norm som skall gälla.

Därefter bör den totala reduceringen av svavelutsläppen som vi skulle få enligt regeringens förslag vara ett minimikrav. Sedan säger Lennart Brunander att vi inte behöver efterfråga en plan, för det pågår ett samråd mellan kommunerna om vem som skall få etablera sig med koleldning. Jag har en stark känsla av, men det får jag väl veta mer om när jordbruksministern kommer upp i debatten, att många kommuner oberoende av varandra håller på att diskutera hur de skall klara en planering där de i högre grad befriar sig från sitt oljeberoende. Där umgås man med planer på kol oberoende av varandra, och utan att man fått någon som helst anvisning från något håll om att man kan använda kol. Därmed menar jag att vi löper risken att sammantaget få en planering för introduktion av kol där kommunerna icke vet av varandra och där regeringen icke vet av hur långt planerna fortskridit. Vi kan ur lokaliseringssynpunkt komma fullständigt snett. Vi efterlyser en planering, för vi vet att lokaliseringen betyder så mycket ur miljösynpunkt.
Herr talman! Vi har tidigare blivit uppmanade av talmannen att fatta oss kort i riksdagens slutskede. Jag skall försöka följa den uppmaningen och svara Lennart Brunander att han har alldeles rätt i att de avgifter som redan finns på oljeprodukter verkar fördelningspolitiskt oriktigt, enligt vår uppfattning. Men vi har ansett att avgifterna till oljeersättningsfonden är så viktiga att vi har gjort undantag från vår linje — men vi vill inte vara med om ytterligare utvidgning.
Herr talman! Det kan tänkas att jag var litet för kortfattad när jag talade om kalkning, eftersom Lennart Brunander sade att jag anfört att det första vi borde göra är att kalka. Jag sade inte precis så utan att kalkning är det enda medel vi känner till för att på kort sikt bromsa en hotande försurning. Jag borde kanske ha fullständigat det med att säga att vi inte kan slå oss till ro med att vi kalkar, eftersom vi genom kalkningen bara når en bråkdel av vad som har försurats. Vi vet inte — det vill jag påpeka medan jag ändå har ordet — om kalkningen är helt utan bieffekter, eftersom vi har för kort prövotid. Det kanske på längre sikt kan visa sig att kalk också har nackdelar, som vi nu inte vet något om. Jag vill bara göra detta förtydligande, så att inget missförstånd skall föreligga.
Herr talman! Svante Lundkvist sade att anledningen till att man inte nu vill fatta beslut avseende svavelreningen är att materialet från projektet Kol-Hälsa-Miljö ännu inte remissbehandlats. I övrigt kan Svante Lundkvists anförande och utskottsmajoritetens skrivning uppfattas så att man är överens om målen. Därför är det konstigt att ni inte ställer upp och hjälper till. När vi behandlade den här frågan förra året fanns krav på att vi skulle gå längre, och de kraven tillmötesgicks i viss utsträckning genom att riksdagen och regeringen sade ifrån att det under våren skall läggas fram en kompletterande proposition, där oron för försurningen ytterligare skall understrykas. Det var vi — och också socialdemokraterna — tillfredsställda med den gången. Därför hade det varit vettigt att socialdemokraterna ställt upp nu, så att vi hade haft ett förslag med en bred majoritet bakom att redovisa till den planerade konferensen. Då hade vi kunnat visa länderna runt omkring Sverige att vi gör något. Jag tror nämligen att det har en väsentlig betydelse för våra möjligheter att verka internationellt att vi har en vilja att göra någonting. Vad sedan gäller samrådet skall kommunerna samråda med länsstyrelserna, som har en bättre överblick än kommunerna har. Jag vill säga till Hans Wachtmeister att jag inte tolkade hans anförande så att vi enbart skulle kalka utan tvärtom så att det inte var det första vi skulle göra — vi skulle i stället begränsa utsläppen. Ungefär så uttryckte sig Hans Wachtmeister i slutet av sitt anförande, och i det läget tyckte jag att det var litet konstigt att han inte stödde propositionen, som just har inriktningen att Nr 152 man skall minska på utsläppen men också sätta in kalkningsåtgärder. Tisdagen den
Herr talman! När det gäller planen föreställer jag mig att det inte är möjligt för länsstyrelserna att ta ansvar för att vi får den energipolitik totalt sett som landet behöver. Vad sedan gäller frågan om utsläppen begärde vi i fjol att vi skulle få en plan och i anslutning till den skärpta bestämmelser. Vi fick ingen plan. Vi har fått ett förslag till normer som baserar sig på en höftning, som jordbruksministern har gjort med utgångspunkt dels i naturvårdsverkets krav, dels i den utredning som ännu inte är slutförd och remissbehandlad. Det är det vi vänder oss mot. Vi menar att den praxis som hittills har tillämpats bör kunna gälla till dess utredningsarbetet är klart och redovisat.
Herr talman! Jag vill bara till Lennart Brunander säga att jag inte kan finna att det ligger någon nackdel i att vi inför den stundande försurningskonferensen redovisar olika uppfattningar. Det mål vi har satt upp för oss är ungefär detsamma för alla partier — det som skiljer gäller den takt som vi skall använda för att nå det målet.
Herr talman! Det är alldeles klart att om vi hade stått eniga bakom besluten så hade det kunnat få en viss effekt — en betydande effekt, tror jag — på de andra länderna. Det är ju inte så — det sade jag i mitt anförande — att de utsläpp vi gör allesammans stannar här hemma i Sverige. En del far vidare till andra länder, låt vara att det inte är till de länder som vi får vårt sura nedfall ifrån. Det måste inge respekt att vi då vidtar åtgärder för att begränsa våra utsläpp och ge en effekt i andra länder.